Fru talman! Ledamöter! Ärade åhörare! Matilda Ernkrans har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag på styrmedel och investeringar som leder mot de beslutade klimatmålen. Jag kan inledningsvis notera att det svenska etappmålet för den första Kyotoperioden, det vill säga det globala klimatavtalet gällande 2008-2012, kommer att uppfyllas med råge. När det gäller Sveriges mål för år 2020 avser det utsläpp för den icke handlande sektorn. För den handlande sektorn, som ju omfattar de drygt 12 000 största industrianläggningarna i Europa, finns målen på europeisk nivå. Vårt nationella svenska mål för 2020 uppfylls genom att två tredjedelar av minskningarna sker i Sverige och en tredjedel genom åtgärder utanför landets gränser. I sin interpellation ifrågasätter Matilda Ernkrans de orsaker jag pekat på för att förklara uppgången av utsläppen mellan 2009 och 2010, det vill säga det ovanligt kalla vintervädret, avställningen av kärnkraften under den perioden liksom den ekonomiska uppgången efter den världsomfattande ekonomiska krisen. Innan jag går in på styrmedel och investeringar ska jag besvara Matilda Ernkrans frågor om vädret och var de huvudsakliga utsläppsökningarna skedde. Naturvårdsverket anser i sin nyligen publicerade rapport att ökningen i hushålls och servicesektorn mellan 2009 och 2010 förklaras av kall väderlek och att 2010 var 14 procent kallare än ett normalår. En betydande utsläppsökning kunde noteras också i energisektorn som omfattar bland annat el och fjärrvärme. Denna sektor svarade för omkring en tredjedel av den totala utsläppsökningen. I själva verket menar Naturvårdsverket att om man normalårskorrigerar statistiken för väderleken skulle utsläppen från denna sektor inte ha ökat alls jämfört med 2008. Att peka på den kalla väderleken är ett argument som vilar på solid statistisk grund. Den helt övervägande delen av utsläppsökningen 2009-2010 inträffade i den handlande sektorn. För denna sektor har vi ju som bekant ett bindande gemensamt mål som satts på EU-nivå. Det innebär ett tak som medför en drygt 20-procentig minskning till år 2020 och om inget annat beslutas en sänkning med 70 procent till 2050. I Sverige har vi valt att låta EU:s utsläppshandel vara huvudstyrmedel för denna sektor som huvudsakligen omfattar tung industri. Under taket i EU:s utsläppshandel fördelas utsläppen ländervis och sektorsvis så att summan inte överskrider taket under perioden. En av fördelarna med handelssystemet är att tillfälliga variationer över tid och rum kan omhändertas på ett kostnadseffektivt sätt. En temporär ökning i Sverige motsvaras av en lika stor minskning under det gemensamma taket. Prisnivån för utsläppsrätter är ett utryck för tillgång eller brist på utsläppsutrymme inom EU och därmed en förutsättning för EU:s åtagande. Priserna är nu lägre än tidigare, främst beroende på den nuvarande nedgången i ekonomin. Som jag redan understrukit i många tidigare interpellationssvar ska Sverige visa ledarskap såväl nationellt som inom EU och internationellt. Vi tar vårt nationella ansvar för att begränsa utsläppen genom vårt mål om en minskning med 40 procent till 2020. Detta mål är inom räckhåll. Vi arbetar vidare genom arbetet med en färdplan för noll klimatutsläpp till 2050. En första delrapport kommer från Naturvårdsverket inom kort, och vi ska noggrant analysera utsläpp och möjliga åtgärder sektor för sektor. Det pågår också ett parallellt arbete som handlar om vilka styrmedel och andra åtgärder som behövs för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Avslutningsvis vill jag säga att varje påminnelse om att det här är svårt är nyttig och ska naturligtvis föranleda reflexion inom både industrin och den icke-handlande sektorn och naturligtvis också hos regeringen.

Fru talman! Jag börjar ärligt talat tröttna på de ord som bara svävar runt miljöminister Lena Ek och den borgerliga regeringen. Orsaken till de ökade utsläppen är inte vädret, utan de fossila utsläpp vi i Sverige gjorde när det var kallt. Det finns väl ingen naturlag som säger att elen måste produceras av kärnkraft, olja, naturgas eller torv? Det finns väl ett politiskt hantverk? Det finns väl aktiva styrmedel? Det finns väl åtgärder som den här regeringen kan vidta om kärnkraften nu återigen står stilla när det är kallt och man måste sätta i gång oljeeldade eller naturgaseldade kraftvärmeverk som ger en massa fossila utsläpp? Det finns väl politiska ställningstaganden? Det finns väl saker som den ansvariga miljöministern och den här regeringen kan göra så att det inte är fossila utsläpp som vi gör när det blir kallt i det här landet? Jag börjar tröttna på orden som svävar omkring miljöministern och regeringen. Det är dags att visa lite handling! Jag menar att vi har förlorat fem år i klimatpolitiken. Miljöministern fortsätter att utreda. Klimatmålen ligger fast. Det är alldeles utmärkt. Problemet är att vi måste ha aktiva styrmedel som styr mot att vi klarar våra klimatmål. Hittills har den här regeringen inte presenterat de styrmedel som leder till att vi minskar våra utsläpp. Vi kan använda statistiken. Vi kan konstatera att utsläppen ökade under 2010, och det borde bekymra ansvarig miljöminister och ansvarig regering. I stället får vi en diskussion om det är rätt eller fel att skylla på vädret. Man kan också fråga sig om detta är strategin framåt i tiden. Är det så att den här regeringen hoppas på att det ska vara lågkonjunktur och varma vintrar fram till 2020 och att vi då kommer att nå våra mål. Nej, det kan väl ändå inte vara en aktiv och offensiv klimatomställning. Jag saknar synen på klimatomställningen som en drivkraft till nya jobb, nya möjligheter och nya produkter. Vad är det som säger att vi i Sverige inte kan bli ännu bättre på att producera vindkraft? Vad är det som säger att vi i Sverige inte ska tillverka vindkraftverk som vi sedan ska sätta upp för att producera energi som kommer från vinden? Det handlar om politik, ställningstaganden och aktiva åtgärder som man kan vidta här och nu. Orsaken till utsläppen 2010 är inte vädret, utan de fossila utsläpp som vi gjorde när det var kallt. Det finns ingen naturlag omkring hur vi producerar el i det här landet. Snälla miljöministern! Svara på min fråga! När kommer de aktiva styrmedel som styr mot att vi minskar våra utsläpp? Det är viktigt för Sverige, för Sveriges konkurrenskraft och för de nya jobben, men inte minst som en solidaritetshandling mot andra delar av världen, som behöver få möjlighet att växa och utvecklas för att de har en befolkning som nu ställer krav på en bättre välfärd och nya jobb. Det är en solidaritetshandling att aktivt och dramatiskt ställa om våra energi och transportsystem i det här landet. Sluta vimsa med orden och börja ge lite svar på frågorna om hur vi ska ta landet framåt!
Fru talman! Vi får börja sortera begreppen lite grann. Jag har sedan jag tillträdde som miljöminister för fyra månader sedan besvarat en lång rad interpellationer i samma ämne utan att det på den tiden kommit några alternativa förslag från Socialdemokraterna när det gäller klimatutsläppen. Jag kan notera att den hedervärde Stefan Löfven sedan han tillträdde ännu inte har nämnt ordet "klimat" på något sätt som har märkts men däremot berört en stor mängd andra politikområden. Det andra som jag gärna vill säga när jag sorterar i den här interpellationsdebatten är att jag uppskattar engagemanget och miljöintresset hos interpellanten. Det är väldigt viktigt. Fler ledamöter borde vara intresserade av sådana här diskussioner. Sedan sorterar vi de regler som finns och de åtgärder som är vidtagna. Vi har ett med övervägande majoritet taget riksdagsbeslut där regeringen går in i precis samma systematik som hela EU. För den tunga industrin sorteras utsläppen i handeln med utsläppsrätter under ETS. Den helt övervägande delen av utsläppsökningarna mellan 2009 och 2010 inträffade i den handlande sektorn, där vi har ett gemensamt EU-mål på sammantaget minus 21 procent till 2020 för hela EU utan uppdelning på länder. Vi kan se att utvecklingen här går åt rätt håll. Sedan har vi den icke-handlande sektorn. Där kan vi titta på den statistik som förs i Sverige och som utvärderas av en oberoende myndighet - jag påpekar detta igen - nämligen Naturvårdsverket. Jag hänvisar endast till deras genomgång av statistiken för ett år. I den långsiktiga statistiska trenden påpekar dessutom Naturvårdsverket att utvecklingen går åt rätt håll och att det mål som vi har satt i Sverige genom en bedövande riksdagsmajoritet och på förslag av regeringen, minus 40 procent till 2020, är inom räckhåll. Det finns åtgärder vidtagna när det gäller trafiksystemen. Det satsas på järnväg på ett sätt som inte har skett på decennier. Det finns regler för trafiken. Det finns regler för utsläpp av växthusgaser som är gemensamma på den inre marknaden, där Sverige har varit oerhört aktivt i förhandlingarna. Det finns regler om standard på motorer och däck. Det finns regler om trafikplanering som hänger ihop med detta. Den svenska regeringen har kickstartat utvecklingen vad gäller miljöbilar, vilket gör att vi nu har en bra andel miljöbilar i Sverige. Det finns regler för bränsle och bränslekvalitet. Det medges att många av dessa regler är antagna på EU-nivå, men det är en gemensam politisk inriktning som Socialdemokraterna och Alliansen har: Det är viktigt att de regler som kan snedvrida konkurrensen är gemensamma på den inre marknaden. Utöver detta satsar alliansregeringen på forskning om miljö och klimat på ett sätt som inte har skett i Sverige historiskt förut. Det är naturligtvis väldigt bra. Det medges att det fortfarande finns väldigt mycket att göra. Vi diskuterar naturligtvis sådana åtgärder i regeringen och i budgetförberedande diskussioner. Det tänker jag inte utveckla i den här interpellationsdebatten. Man ska aldrig vara nöjd. Jag kan citera en socialdemokratisk kampanjslogan som lyder "stolt men inte nöjd". Det kan nog sammanfatta regeringens inställning i klimatfrågorna.
Fru talman! Det är ett fattigdomsbevis från ansvarig miljöminister när hon ägnar hela sitt inlägg åt att ondgöra sig över att det största oppositionspartiet i riksdagen, Socialdemokraterna, enligt henne inte har lagt fram tillräckliga förslag. Jag utgår från att miljöministern följer med i politiken också utanför regeringen, och hon borde vara väl medveten om att det har lagts fram ett antal förslag i riksdagen som den borgerliga minoriteten har röstat ned med stöd av de partier som man har i kammaren. Det är aktiva förslag som skulle ha minskat våra utsläpp här och nu. Det är inte så att du måste uppfinna hjulet på nytt. Du kan använda det som vi vet är beprövad erfarenhet som minskar våra utsläpp. Vi har lagt fram förslag på 1,6 miljarder under fyra år till lokala klimatinvesteringsprogram. Vi har gjort det för att vi vet att under den socialdemokratiska regeringen utvärderades de programmen. Naturvårdsverket räknade ut att det minskade utsläppen med två miljoner ton årligen. Det motsvarade två tredjedelar av utsläppen dessa år. Det är beprövat, det fungerar, och det minskar utsläppen här och nu. Vi har i den här kammaren lagt fram förslag om en miljöbilsbonus för att stödja människor att kunna byta till en bil som inte drivs av fossila bränslen och som dessutom kan underlätta för en bättre begagnatmarknad. Det är förslag som också Centerpartiet har skrivit debattartiklar om men som man röstar ned här i kammaren. Ministern ägnar hela sitt inlägg till att försöka hävda att det inte finns kloka förslag att ta ställning till som minskar våra utsläpp här och nu. Det tycker jag är ett fattigdomsbevis. Du svarade inte på den fråga som jag har ställt. Vi har förlorat fem år av klimatpolitiken. Du kan tala hur mycket du vill om hur fantastisk du och din regering är. Men resultaten uteblir, miljöminister Lena Ek. Då måste man väl som ansvarig minister vara beredd att göra någonting åt det. Det handlar om att lägga fram förslag till en aktiv politik på riksdagens bord som vi får rösta om och visa på styrmedel som leder till minskade utsläpp och gör att vi når klimatmålen. I stället får jag ett svar på min interpellation där man går in i en diskussion där man försöker att statistiskt bestyrka: Jo, det var visst vädrets fel. Det är helt osannolikt. Som jag sade tidigare är orsaken inte vädret utan de fossila utsläpp vi gjorde här i Sverige när det var kallt. Det kan inte vara så att man bygger hela sin politik på att det ska vara ständig lågkonjunktur och varma vintrar. Är det inte så väntar vi med spänning på vad ansvarig minister är beredd att lägga fram för förslag om styrmedel som vi vet har effekt på utsläppen. Det är inte så att vi har råd att vänta. Det finns något unikt och spännande i att ställa om Sverige i klimatsmart riktning. Det kan skapa nya jobb och nya produkter. Det gäller inte minst det jag nämnde om vindkraften i mitt tidigare inlägg. Vi har lagt fram förslag om att man till exempel borde använda sig av vita certifikat som skulle driva på en energieffektivisering. Vi har lagt fram förslag om att investera i våra bostäder så att man kan rusta och renovera dem och göra dem mer energieffektiva och miljösmarta. Det skulle skapa mängder av jobb och minska våra utsläpp. Det finns ett antal grejer som är möjliga att göra. Det handlar bara om att vilja, Lena Ek. Om du gillade mitt engagemang skulle jag önska att jag kunde säga att jag kunde gilla din vilja.
Fru talman! Det är viktigt att ha en debatt vid ett interpellationssvar. Jag tänker fortsätta att diskutera och kritisera den nuvarande socialdemokratiska ledningens bristande klimatengagemang. Vi kan konstatera att åtgärder finns på plats. Vi kan konstatera att Sverige med råge kommer att uppfylla målet för första Kyotoperioden 2008-2012. Vi kan konstatera att statistiskt sett sjunker klimatutsläppen i Sverige frånsett det hack i kurvan som var 2009-2010. Vi kan konstatera att vindkraften är utbyggd på ett sätt som decennier av socialdemokratiska regeringar inte förmådde att göra över huvud taget. Vi kan konstatera att alliansregeringen har kickstartat miljöbilsutvecklingen. Behövs det vidare åtgärder kommer vi att vidta dem. Jag analyserar detta inom den grupp experter som jag har sammankallat under rubriken Färdplan 2050 där vi följer utvecklingen väldigt noga. Vi har också förbättrat statistik och tidigarelagt statistik i ett uppdrag som vi redan har beslutat om.

Fru talman! Detta inlägg säger allt. Det är en helt verklighetsfrånvänd miljöminister som står här framför oss. Hon tycker uppenbarligen att det är viktigare att kunna presentera på papper ett antal idéer och ord än att utgå från hur verkligheten ser ut. Verkligheten ser ut så att utsläppen ökade dramatiskt 2010. Vi kan konstatera att orsaken inte är vädret utan de fossila utsläpp som vi gör när det är kallt. Det går att göra någonting åt om man vill. Den här veckan har vi fått rapporter om att kärnkraften återigen står stilla och att man använder oljeeldade eller naturgaseldade värmekraftverk i stället. LKAB, som är en fantastiskt viktig gruvnäring, rapporterar att de inte klarar av att halvera sina utsläpp som det var tänkt. Det fungerade inte att binda in koldioxiden i gruvavfallet som man hade tänkt. Jag utgår från att ansvarig minister har varit i kontakt med LKAB och ställt frågan: Vad är det ni behöver för att gruvnäringen ska kunna vara en viktig aktiv del av vår välfärd och samtidigt klara av att minska utsläppen? Jag utgår från att man har talat med dem som nu drar i gång oljeeldade värmeverk när kärnkraften står stilla. Hur kommer det sig att man driver dem med olja eller naturgas? Det finns ingen naturlag att man ska driva dem så. Det finns andra bra sätt att göra el i Sverige som vi kan vara och bli duktiga på. Det finns sol, vind, vatten och bioenergi. Det krävs bara att vi har en regering och en minister som känner lite ansvar för hur verkligheten ser ut. I stället svarar ministern: Det blev ett hack i kurvan, och om det behövs ytterligare åtgärder kommer jag att återkomma. Jag tycker att det är alldeles för passivt. Det borde inte råda något tvivel om att det behövs åtgärder och att klimatomställningen är någonting positivt som driver fram nya produkter och nya jobb som detta land behöver.
Fru talman! Jag har nu under fyra månader i ett stort antal interpellationsdebatter talat om hur klimatsituationen globalt bekymrar mig. Jag har också besökt miljö och jordbruksutskottet ett antal gånger där vi har haft liknande diskussioner. Jag har redovisat den aktiva roll som jag och Sverige har haft i och inför förhandlingarna i Durban liksom hur aktivt vi driver arbetet inom Europeiska unionen och hur noga vi följer utvecklingen i Sverige. Man kan inte ha en regeringspolitik som bygger på enstaka år, utan man måste följa den långsiktiga trenden. Jag konstaterar återigen att det svenska etappmålet för den första Kyotoperioden 2008-2012 kommer att uppfyllas med råge. Trenden för det klimatmål som är satt, minus 40 procent till år 2020, följs förutom året 2009-2010. Det ger naturligtvis anledning till reflexion. Det är också anledning till att vi studerar Naturvårdsverkets utvärdering av situationen väldigt noggrant. Det är också anledningen till att jag har inkallat en expertgrupp som ska följa utvecklingen sektor för sektor. Jag kan konstatera att Alliansens energiöverenskommelse för första gången i Sverige har sett till att vindkraften har kunnat öka på det sätt vi nu ser. Vi är snart uppe från väldigt låga nivåer till runt sju terawatt i slutet av detta år, vilket är en betydande förändring. Jag kan konstatera att vi har påbörjat en biogasutveckling som inte någon föregående regering förmått åstadkomma och ökat andelen miljöbilar. Det är givet att det alltid kan förbättras. Vi kan ha fler miljöbilar, mer biogas och mer sol. Men statistiskt ligger kurvan fast, och målet minus 40 procent mindre utsläpp och klimatgaser år 2020 ligger fast.